Fru talman! Hans Rothenberg har frågat mig vad jag och regeringen avser att göra för att de sociala försäkringssystemen för företagare bättre ska anpassas till företagarnas verklighet. Den allmänna socialförsäkringen har under lång tid bidragit till att skapa trygghet och motverka ekonomisk utsatthet. Våra gemensamma system måste självklart ge trygghet även när du är företagare. Hans Rothenberg beskriver situationen att företagare efter 180 dagar får rådet att söka nytt jobb. Regeringen har tillsatt utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum. Utredningen ska bland annat analysera vad som ska ha betydelse vid bedömningen av vad som ska utgöra särskilda skäl för att skjuta upp prövningen av arbetsförmågan mot ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete. Regeringen har också tillsatt utredningen Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv - för tillväxt och innovation, som överlämnade sitt betänkande den 13 september. Syftet var att förbättra villkoren i socialförsäkringssystemen för företagare och att främja ett tryggare företagande. Utredaren skulle bland annat utreda om sjukförsäkringens regelverk behöver anpassas med hänsyn till företagares förändrade arbetsliv. Utredaren skulle också utreda och ta ställning till om åldersgränsen 55 år för företagare som driver enskild firma, handels eller kommanditbolag att fritt kunna välja karenstid i sjukförsäkringen ska kvarstå, höjas eller tas bort. Riksdagen beslutade den 30 maj 2018 i enlighet med regeringens proposition Stärkt försäkringsskydd för studerande och företagare . Från och med den 1 augusti 2018 gäller därmed samma skydd under uppbyggnadsskedet, oavsett bolagsform. Dessutom förlängdes det generella uppbyggnadsskedet till 36 månader. Genom dessa förändringar har tryggheten för den som startar ett nytt företag ökat. Regeringens mål är att Sveriges företagare ska ha ett socialförsäkringssystem som vid varje given tidpunkt gör att egenföretagare, småföretagare och människor som kliver in och ur företagarrollen känner samma trygghet som andra. Regeringen arbetar kontinuerligt för att målet ska nås.

Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret! Bilden av företagare kan variera beroende på vems ögon man ser med. Men om det är något som företagare gör är det att de bygger värden. Vissa anser att de bygger världen, men framför allt bygger de värden för sig själva. Man tar till vara möjligheter att förverkliga sina idéer och det man vill göra med sitt liv. Men man bygger också värden för de anställda, som kan få ett tryggt, spännande och intressant arbete. Man bygger också värden för samhället. Men med företagandet följer möjligheter och tyvärr också en stor del oro. Det finns ingen annan som tar ansvar för det som en företagare, framför allt en småföretagare, måste göra. Företagarens vardag ser annorlunda ut än vardagen för många andra människor. Småföretagare dominerar den svenska företagsamheten. En stor del av Sveriges företagare, över 90 procent, är småföretagare. De har små marginaler och stort ansvar. När olyckan är framme och man blir sjuk, skadad eller arbetsoförmögen, är företagare väldigt sårbara. Man ser inte bara sin egen hälsa gå omkull, utan man riskerar också att få se sitt företag gå omkull. Det blir ett dubbelt elände. En företagare som hamnar under de här premisserna kan inte med lätthet skala ned sin verksamhet eller byta verksamhet. Företagare kan inte byta jobb på samma sätt som en anställd människa kan göra. Därför har jag skrivit den här interpellationen, för den här frågan är alltid lika viktig. Företagare har på många sätt svåra förutsättningar att passa in i sociala försäkringssystem då dessa är uppbyggda utifrån att anställning är normen. Det finns otaliga exempel på att företagare råkat ut för sjukdom eller olyckor som innebär att de under en längre tid inte är arbetsföra. Deras företag måste fungera ändå. När företagaren hamnar i sjukskrivning kan konsekvenserna bli dramatiska. Det blir de även för deras personal och deras familjer. Efter 180 dagars sjukskrivning är det inte ovanligt att dessa företagare av Försäkringskassan får rådet att söka nytt jobb. För vissa kan det innebära att de får lägga ned hela sitt livsverk. Företagare som bygger värden och skapar jobb åt andra människor är på många sätt åsidosatta i de sociala försäkringssystemen. Den här frågan är ständigt aktuell. Jag kom in i riksdagen för - ja, nu är det jättelänge sedan. Detta var en av de första frågor som jag började engagera mig i. Alliansen tog upp frågorna. Man utvecklade systemen. Då var inte Socialdemokraterna direkt pådrivande, men det var ju i ett annat decennium. Det här är frågor som ständigt behöver vara under luppen. Jag tackar för svaren. Jag tycker att det är bra att regeringen har tagit fram utredningar och att utredningarna har lagt fram bra förslag. Jag noterar ministerns ambition att ständigt vara uppmärksam på de här frågorna, men jag vill ändå locka ut honom lite grann: Vad är det i utredningsförslagen som ministern känner att vi kan bygga vidare på och som han vill skriva en proposition om? Det är svar som Sveriges nuvarande och blivande småföretagare skulle vara väldigt tacksamma för.
Fru talman! Jag vill naturligtvis tacka Hans Rothenberg för engagemanget i frågor som rör socialförsäkringarna. Det handlar inte minst om att beakta företagares villkor i våra socialförsäkringar. Det finns som sagt skäl att välkomna när en moderat riksdagsledamot ställer sig upp i denna kammare och försvarar socialförsäkringarna, med tanke på att kammaren inom kort ska ta beslut i fråga om budgetpropositionen. Det finns en moderat budgetmotion - jag läser den återigen - där man föreslår införande av en ny karensdag vid dag 15. Det innebär att första dagen efter sjuklöneperiodens slut är utan ersättning. Man föreslår återinförande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen och sänkt tak i sjukförsäkringen till 7,5 prisbasbelopp. Man föreslår en avtrappning av ersättningen dag 90 och dag 365 samt sänkt ersättningstak för arbetslösa sjukskrivna. Fru talman!

Jag är beredd att hylla varje moderat riksdagsledamot som ställer sig upp och vill förbättra de sociala försäkringarna, för det ska vi göra. Det finns brister i dagens system, inte minst gentemot gruppen företagare. Jag ska svara på Hans Rothenbergs fråga. Vi har en viktig utredning som kommer den 31 januari. Utredningen är en direkt konsekvens av de försämringar som genomfördes av den borgerliga regeringen 2006 och 2014 och som Moderaterna återigen vill genomföra. Det handlar om prövningen mot normalt förekommande arbete. Det är en prövning som innebär att en del människor hamnar i ett svårt läge relativt tidigt i jämförelse med tidigare regelverk. Utredningen ska kolla på tillämpningen, och om utredningen finner att det finns skäl att ändra lagstiftningen har utredningen mandat att föreslå lagändringar. Vi kommer självklart att ta detta arbete på stort allvar, för vi vill naturligtvis, precis som Hans Rothenberg, säkerställa att människor har ett bra skydd när de blir sjuka. Men min fråga går tillbaka till Hans Rothenberg. Det är en rimlig fråga, som åhörarna och det svenska folket bör ha svar på. Hans Rothenberg vill förbättra sjukförsäkringen och slåss för att företagare ska integreras bättre i våra sjukförsäkringar. Är Hans Rothenberg beredd att rösta mot den moderata budgetmotionen, där det föreslås kraftiga försämringar av sjukförsäkringen? Man har ändå ett personligt ansvar i denna kammare. Har Hans Rothenberg viljan att gå emot Ulf Kristersson, den moderata partiledningen och den moderata riksdagsgrupp som har lagt fram en budgetmotion som är det hårdaste slaget mot den svenska sjukförsäkringen sedan Ulf Kristersson var socialförsäkringsminister? Frågan måste besvaras, så att folk vet vad som händer i denna kammare.
Fru talman! Tack för den retoriska uppvisningen! Den var spännande. Att berömma, daska till och gärna byta ämne på vägen innebär ju att debatten blir mycket mer dynamisk. När det gäller de justeringar i socialförsäkringen som är generella och som Moderaterna står bakom behöver statsrådet inte vara orolig. Jag kommer att hålla mig till den knapp som övriga moderater trycker på. De förändringar som sker där är inte i närheten av den vardag som företagare och småföretagare har när det gäller sjukförsäkring och socialförsäkring. Jag kan dra en historia om sotaren Peter, som ramlade ned från ett tak. Det var en arbetsplatsolycka. Eftersom han var företagare var han inte med i facket. Han hade inte något skyddsombud som tog till vara hans intressen. Han bröt båda benen. Hans få anställda i det lilla företaget var beroende av att han fungerade. Han var satt ur spel under de 180 dagar som gällde för sjukförsäkringen. Han fick ingen sjukförsäkring. Han fick gå ned kraftfullt i löneuttag. Hur skulle då de sju anställda kunna hantera företaget? Jo, Peter rullade in i rullstol någon gång i veckan och såg till att fakturorna betalades. När han kom till Försäkringskassan blev han rekommenderad att ta en anställning. Det var rekommendationen i dagens Sverige, i verkligheten. Den myndighet och de personer som är satta att hjälpa människor som har problem med sin hälsa och med skador uppmanar alltså en företagare att lägga ned sitt företag och ta ett jobb. Det är detsamma som att säga: Säg upp dina sju anställda, med alla konsekvenser som det innebär för dem, deras familjer och deras barn! Svar på interpellationer Jag ska inte dra mer snyft över den historien. Men vi har kanske båda nu visat på en viss retorisk flexibilitet och nyfikenhet. Detta är frågor som är väldigt allvarliga. Vi vill ju alla att det ska byggas fler företag. Vi vill att människor ska våga göra någonting som går utanför komfortzonen. Att starta ett företag är någonting helt annat än att ta en anställning. Det är att kasta sig ut på hal is, ofta i motvind. Men det innebär också frihet och möjligheter. I det sammanhanget är det viktigt att man känner en viss trygghet. Den tryggheten känner inte företagare och småföretagare i dag. Det är en mycket svårare och tuffare situation än den nidbild som statsrådet visar upp om de moderata förslagen till hur en sund sjukförsäkring ska fungera rent generellt. Jag vill få statsrådet att i nästa inlägg svara lite grann på: Vad är det i dessa utredningar som statsrådet känner är mest kittlande? Vad är det för någonting som skulle kunna bli en proposition? Vad är det Sveriges småföretagare kan se fram emot för att deras trygghet, när olyckan väl är framme, ska kunna vara bättre i framtiden än vad den är i dag?

Fru talman! Tack, Hans Rothenberg, för inlägget! Jag upprepar en del så att vi minns vad debatten handlade om. Hans Rothenberg beskriver en situation där företagare efter 180 dagars sjukskrivning får rådet att söka nytt jobb. Det handlar om den prövning som görs efter 180 dagar i den gällande sjukförsäkringen. Regeringen har tillsatt en utredning som heter Utredningen om en trygg sjukförsäkring med människan i centrum. Den ska lägga fram sitt förslag den 31 januari. Utredningen ska bland annat analysera just särskilda skäl att skjuta upp prövningen av arbetsförmågan mot ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete. Det är den frågan som är central här. Vidare har regeringen jobbat med utredningar som tittat på specifika frågor som rör villkoren för företagare. Det har bland annat lett till att vi sedan den 1 augusti 2018 har samma skydd för företagare under uppbyggnadsskedet oavsett bolagsform. Uppbyggnadsskedet har också förlängts till 36 månader. Vi har precis också fått på vårt bord ett antal andra förslag som innebär förbättringar av villkoren i socialförsäkringssystemen för företagare. De frågorna hanteras på Näringsdepartementet, eftersom de specifikt rör villkor för företagare, men självklart är vi djupt involverade i den processen också från Socialdepartementets sida. Regeringens mål på detta område är att Sveriges företagare ska ha ett socialförsäkringssystem som vid varje given tidpunkt gör att egenföretagare, småföretagare och människor som kliver in i och ut ur företagarrollen känner samma trygghet som löntagare. Därför måste vi också kontinuerligt jobba med att uppdatera regelverket. Svar på interpellationer Hans Rothenberg ställde frågan vilka delar av utredningarna som är mest centrala. Jag skulle vilja säga att den viktigaste delen i rättsreglerna rör den utredning som ska lägga fram sitt förslag den 31 januari. Det är just prövningen mot ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden som är den centrala frågan. Jag påminde också den ärade riksdagsledamoten om att det finns ett problem, nämligen att det i denna kammare har funnits en borgerlig majoritet med Sverigedemokraterna som har velat gå i riktningen att sjukförsäkringen ska begränsas och försämras. Nu fanns det en del tveksamheter från Sverigedemokraterna i debatten som vi hade under frågestunden, men det är fortfarande så att vi har ett tillkännagivande från denna kammare, som Moderaterna har röstat för, som kräver av regeringen att återinföra stupstocken, den bortre gränsen för sjukförsäkringen, vilket naturligtvis vore en kraftig försämring för alla sjukförsäkrade. Utöver detta påminde jag riksdagsledamoten om de förslag som ska beslutas i den här kammaren. I Moderaternas budgetmotion vill Moderaterna gå tillbaka till den ordning som gällde under den tid då Ulf Kristersson var socialförsäkringsminister. Bland annat vill man återinföra den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, men det finns flera andra förslag: sänkt tak i sjukförsäkringen, avtrappning av ersättningen dag 90-365, sänkt ersättningstak för arbetslösa och sjukskrivna samt införande av en ny karensdag, 15, något som naturligtvis också påverkar företagare. Jag tror att det är bra att denna debatt förs. Min bedömning efter den här debatten och den debatt vi hade inför denna debatt, fru talman, är dock att det nog vore bra om det också fördes en intern debatt inom Moderaterna om socialförsäkringarna. Man behöver nämligen inte vara partisk, man behöver inte vara socialdemokrat eller socialförsäkringsminister, för att snabbt göra analysen att Moderaternas budgetmotion skulle vara det hårdaste slaget mot socialförsäkringarna, även företagares socialförsäkringar, sedan den tid då Ulf Kristersson stolt kämpade mot ett generöst socialförsäkringssystem som socialförsäkringsminister. Låt alltså även den debatten ta fart! Men Hans Rothenberg ska vara helt trygg med att regeringen ser det han ser. Vi kommer att verka för företagares trygghet också i socialförsäkringen.
Fru talman! Vi pratade lite grann tidigare om att blanda bort korten. Man kan tala om socialförsäkringar generellt eller om det jag har ställt frågor om i min interpellation, nämligen socialförsäkringssystemet för småföretagare. Det, om något, skulle möjligen kunna passa in i begreppet stupstock - inte det som Moderaterna står för när det gäller socialförsäkring generellt sett. Där tycker jag inte att ministern landade rätt. Däremot välkomnar jag det som Ardalan Shekarabi nu har tagit upp om ambitionen att rätta till missförhållandena för de företagare som hamnar i besvärliga lägen med sjukdom eller skador, när deras företag, deras livsverk, riskerar att gå omkull på grund av ohälsa. Detta måste rättas till, och det måste göras kontinuerligt. Det måste finnas mänskliga hänsyn även mot företagare. Det behövs flexibilitet i hanteringen och handläggningen från de myndigheter som ska följa upp detta. Och jag tror inte att någon socialdemokrat skulle acceptera att någon anställd i Sverige hanterades på samma sätt av myndigheter som företagare gör. Statsrådet riktade en hyllning till mig och min kollega för att vi lyfter de här frågorna. Jag kommer att återgälda den hyllningen när lagförslaget ligger framme på riksdagens bord, när det kommer att innebära möjligheter för företagare att ha en drägligare framtid när de hamnar i obestånd. Gärna en hyllning, men först en rejäl proposition som svarar upp mot det som Sveriges företagare behöver!
Fru talman! Jag vill avslutningsvis framföra ytterligare ett tack till Hans Rothenberg för den här fina diskussionen om en väldigt relevant fråga. Vi delar uppfattningen att vi ska ha en likvärdighet i socialförsäkringarna mellan löntagare och företagare. Hela poängen med våra socialförsäkringar är att vi ska ge trygghet till människor som arbetar - vid ålderdom, vid sjukdom, vid föräldraskap. Detta är ett område där vi sedan 2006 har sett rätt så rejäla försämringar. Nu måste vi fokusera på att åter stärka de här modellerna. En av de styrkor som Sverige har haft under 1900-talet är att vi har kunnat kombinera tillväxt och företagsamhet med social trygghet. Där har socialförsäkringarna varit en väldigt viktig del. Under en period gick debatten åt ett annat håll. Man pratade nedsättande om socialförsäkringar och talade om bidrag. Nu har debatten svängt igen, och det är bra. Det skapar förutsättningar för oss att ta tag i de här frågorna, förbättra socialförsäkringarna och stärka sjukförsäkringen. Det är, precis som Hans Rothenberg säger, också helt relevant och avgörande att vi beaktar företagares villkor i de processerna. Jag vill därför framföra ett stort tack och ser fram emot fortsatt dialog och samarbete i de här frågorna.